Fru talman! Den 19 december 1986 sade transportrådet upp koncessionsavtalet om linjesjötrafik på Gotland mellan staten och Rederi Thulin AB . Gotlandsbolaget hade då ombesörjt sjötrafiken på Gotland sedan i juni 1866, alltså i över 120 år. Det är inte svårt att förstå vilken erfarenhet och kompetens som byggts upp i ett rederi som under så lång tid opererat i samma farvatten. Gotlandsbolaget har under alla de här åren haft sitt säte i Visby. Rederiet har alltid till övervägande del ägts av gotländska aktieägare och småsparare. Utöver betydelsen av detta förhållande har givetvis en Visbybaserad linjetrafik spelat en stor roll för det gotländska näringslivet och dess struktur, inte minst vad avser underleverantörer och tjänsteproduktion. Länsarbetsnämnden i Visby beräknade år 1988 att över 70 fasta arbetstillfällen och produktion motsvarande mångmiljonbelopp gick förlorade på Inverkan av en sådan förändring på en näringslivsstruktur som Gotlands är lätt att inse. Det är fortfarande oklart vad som var det egentliga skälet till rederibytet. Detta rederibyte föregicks av en mycket omdiskuterad process, som kallades offentlig upphandling. Denna s.k. upphandling innehöll en rad egendomliga omständigheter och har kritiserats av bl.a. riksdagens revisorer. Efter revisorernas granskning har framkommit ytterligare egendomligheter, som gör att man sammantaget kan påstå att rederibytesaffären i Gotlandstrafiken är detta århundrades största skandal inom svensk sjöfart. Jag skall inte här gå närmare in på allt som förekommit. I stället hänvisar jag till ett anförande som jag höll här i kammaren den 28 november 1990. N & T skulle bli billigare för staten än avtalet med Gotlandsbolaget och att det s.k. transportstödet under de kommande fem åren skulle begränsas till ca 30 milj.kr. om året. Här i min hand har jag ett protokoll från ett sammanträde med styrelsen för transportrådet den ''trafiken kommer att kräva ett statsbidrag av knappt 30 miljoner kronor'' och att ''intäkterna i trafiken överstiger de rörliga kostnaderna''. Uppgifterna i det här protokollet är uppseendeväckande, eftersom transportstödet under varje därefter följande år överstigit beloppet 30 milj.kr. med bred marginal. Under budgetåret 1991 93 föreslås en ökning till inte mindre än 140 milj.kr., och det står redan nu klart att detta belopp inte kommer att räcka. I siffran 140 miljoner ingår visserligen en satsning för att minska biljettpriserna. Men man skall inte förledas att tro att hela ökningen från 69 miljoner till 140 miljoner beror på den satsningen. En stor del av dessa 140 miljoner är vad som behövs för att täcka kostnader som uppstått under tidigare år, särskilt beroende just på det förhållandet att man bytt rederi. Man har så att säga underbudgeterat under de senaste åren. Jag vill därför inte kritisera siffran 140 miljoner i och för sig. Det är möjligt att det behövs så mycket för att också täcka hittills uppkomna underskott enligt gällande avtal. Vad som är anmärkningsvärt är det förhållandet att ledamöterna av Sveriges riksdag förväntas anslå de här pengarna utan att ha information om innehållet i det avtal som är anledningen till den kraftiga kostnadsökningen. Det nuvarande avtalet i Gotlandstrafiken är ju hemligt. Inte ens Sveriges riksdag har någon insyn i den trafik som den anslår pengar till. Hemligstämpeln innebär att riksdagens ledamöter inte ens vet vilka krav staten har ställt på det rederi som har ensamrätt på koncessionstrafiken till och från Gotland. Detta, fru talman, är synnerligen otillfredsställande. Man kan fråga sig om det är rimligt att riksdagen över huvud taget fortsätter att anslå pengar till Gotlandstrafiken med mindre det offentliggörs hur dessa pengar används. Skall det vara någon mening med att ha en folkvald församling måste denna församlings ledamöter givetvis ges möjlighet att sätta sig in i de frågor som den skall besluta om. Detta är inte genomförbart så länge avtalet är hemligt. Riksdagen har visserligen under en följd av år anslagit pengar till exempelvis SJ:s förlustbringande verksamhet utan att ha information om alla detaljer i berörda avtal. Men i det fallet har det inte behövts några detaljer, eftersom situationen varit enklare att förstå. Förlusterna beror i huvudsak på att SJ har trafikerat ett antal järnvägssträckor som blivit olönsamma på grund av att antalet resenärer minskat. Problemet är alltså inte svårare att förklara än att det är dessa underskott som täckts. Vi vet också att de avtal som funnits i det sammanhanget varit tämligen okomplicerade. När det gäller trafiken på Gotland är läget annorlunda. Staten har genom sitt transportråd sagt upp det rederi som i över 120 år haft Gotlandstrafiken som sin huvudsakliga verksamhet. Man har genom ett mycket egendomligt och ur rättssäkerhetssynpunkt mycket tvivelaktigt förfarande gjort en upphandling med ett nytt rederi. Trots att det nya rederiet aldrig tidigare ägnat sig åt persontrafik och inte ens hade några egna passagerarfartyg när man fick trafiken, har staten skrivit ett avtal med detta rederi på inte mindre än tio år. Man skall då komma ihåg att alla tidigare avtal löpt på betydligt kortare tid. Det nya Gotlandsavtalet har en för staten och de svenska skattebetalarna mycket oförmånlig utformning, eftersom det är konstruerat så, att transportstödet kan öka samtidigt som intäkterna också ökar och kostnader minskar. Här har vi ett annat förhållande än när det gäller SJ. Antalet passagerare har hela tiden ökat i Biljettintäkterna har också ökat kraftigt. Samtidigt har bränslekostnaderna minskat. Oljan till fartygen, som år 1987 var uppe i 600 kr. per kubikmeter, kostar nu runt 450 kr. per kubikmeter. Några stora löneökningar för personalen har det inte heller varit fråga om. Fru talman! Det finns verkligen skäl att undra vart pengarna har tagit vägen. I sitt betänkande avstyrker trafikutskottet motionsyrkanden om att koncessionsavtalet skall offentliggöras. Som skäl för sitt ställningstagande säger utskottet att det inte ankommer på riksdagen att uttala sig om hur sekretesslagen skall tillämpas i enskilda fall. Detta är en mycket märklig formulering från utskottets sida. Ingen har ju efterlyst närmare besked om hur sekretesslagen skall tillämpas. Självfallet finns det bara en väg när det gäller tillämpningen av sekretesslagen. Är en handling sekretessbelagd skall den inte lämnas ut. Det är också med utgångspunkt i den principen som en domstol måste besluta om någon i ett speciellt ärende, t.ex. Gotlandsärendet, begär att få ut en hemlig handling. Det är emellertid inte detta saken gäller. Det som yrkats i de ifrågavarande motionerna är att sekretessen beträffande Gotlandsavtalet skall hävas, och det är en helt annan sak. Det är alltid möjligt att besluta om hävande av sekretess. Vidare måste jag säga att jag tycker att det är väl magstarkt av utskottet att hävda att det handlar om ett enskilt ärende. Det handlar, fru talman, om ett avtal som varit föremål för offentlig upphandling -- även om den upphandlingen i och för sig varit mycket egendomlig --, det handlar om ett avtal som har svenska staten som avtalspart, och det handlar om ett avtal som ger upphov till allt större kostnader för de svenska skattebetalarna. Det kan väl i rimlighetens namn inte vara något enskilt ärende som riksdagen inte har att göra med. Sveriges riksdag är fri att göra de uttalanden som den önskar. Det står riksdagen fritt att uttala att regeringen bör kungöra innehållet i Gotlandsavtalet. Det finns inga judiciella eller konstitutionella hinder mot detta. Mot bakgrund av Sveriges agerande i internationella sammanhang är det för övrigt synnerligen motsägelsefullt att Gotlandsavtalet alltjämt är hemligt. Sverige har ju inom ramen för såväl EG som GATT försökt få till stånd en öppning inom andra länders offentliga upphandling till förmån för svenska industrier och näringar. När det gäller högstprisregleringen och det därmed sammanhängande Gotlandstillägget vill jag säga följande. Den nuvarande konstruktionen är inte någon långsiktigt bra lösning. Dock borde man enligt min mening avvakta med beslut i denna fråga till dess att sjöfartsverket gjort sin översyn av Gotlandstrafiken. Övervägande skäl talar för att ett avskaffande av högstprisregleringen och Gotlandsstödet trots allt kommer att innebära ett hårt slag för Gotlands näringsliv. Det bästa vore att hela Gotlandsärendet återförvisades till trafikutskottet och att detta utskott får återkomma med ett nytt förslag, där det tas ett samlat grepp på Gotlandstrafiken och där hela frågan behandlas i ett och samma paket. Fru talman! Den centrala faktorn i ärendet om Gotlandstrafiken är transportstödet. Mot bakgrund av att detta i dag kommit upp i ett belopp som är fem gånger så stort som det som utlovades i samband med rederibytet, är det nödvändigt att alla papper nu läggs på bordet. Svenska folket har rätt att få veta hur Gotlandsanslaget används. För min del kan jag inte längre vara med och fatta beslut om en ökning av transportstödet om jag inte får det gällande koncessionsavtalet i min hand. Jag har inte valts in i Sveriges riksdag för att bara sitta här och anslå den ena miljonen efter den andra med förbundna ögon.